Fru talman! Hillevi Larsson har med anledning av regeringens proposition om försäljning av vissa statligt ägda bolag frågat Mats Odell om han har för avsikt att ta initiativ dels till att våra gemensamma tillgångar grundlagsskyddas, dels till att anordna folkomröstning om utförsäljningen av de statliga bolagen. Interpellationen har överlämnats till mig. Grundlagsutredningen har i uppdrag att göra en samlad översyn av regeringsformen. Enligt direktiven ska utredningen bland annat pröva frågan om förstärkt lagprövning och frågan om det finns behov av en författningsdomstol. Finner utredningen att det finns skäl att föreslå förändringar i dessa avseenden är den oförhindrad att också pröva om det finns behov av att i övrigt föreslå förändringar av skyddet för de grundläggande fri och rättigheterna. Kommittén har i övrigt vida ramar för sitt arbete och är i princip oförhindrad att ta upp alla frågor som kan anses falla inom ramen för de frågeställningar som kommittén har i uppdrag att se över. Jag har inte för avsikt att ta initiativ till att utredningen därutöver särskilt ska överväga den fråga som Hillevi Larsson tar upp i sin interpellation. Jag har heller inte för avsikt att ta initiativ till att anordna folkomröstning om utförsäljning av de statliga bolagen.
Fru talman! Det var väl ingen som trodde att det redan i dag finns ett visst grundlagsskydd när det gäller skyddet av det statliga ägandet, men så är fallet. Justitiekanslern har nu gjort ett utspel och säger att man måste bereda de här ärendena väldigt noga och analysera dem innan man genomför det. Det är ju svenska folkets tillgångar. Man kan inte förfoga hur som helst över våra gemensamma tillgångar. Jag tycker att det finns anledning att utvidga det grundlagsskydd som redan finns i dag. De här utförsäljningarna får väldigt långtgående konsekvenser. Man kan tycka vad man vill om dem. Det blir olika politiska majoriteter som tycker till om det. Men det kan finnas anledning att visa speciell försiktighet, för det är mycket lättare att sälja ut än att sedan köpa tillbaka. Det blir framför allt mycket dyrare att köpa tillbaka. Så jag tycker att man kunde grundlagsskydda det så att man har ett mellanliggande val, det vill säga om man vill sälja ut fattar man ett beslut innan valet, och sedan bekräftar man det beslutet. Då får också svenska folket en större möjlighet. Då kan man inte undvika att det här blir en stor valfråga. Vilka är mina motiv för att ta upp detta? De sex bolag som nu ska säljas ut är bara är en del av alla bolag. Och det har talats inom regeringen från olika partier om att detta bara är början. Successivt kommer man kanske att sälja ut alla statliga bolag som vi har. Men det är oroväckande redan i och med dessa utförsäljningar. Riksdagens egen utredningstjänst har räknat ut att bolåneinstitutet SBAB:s ansvarsfulla agerande på marknaden på bara ett par år har lett till att en familj som har ett lån på 2 miljoner kronor, vilket inte är ovanligt i Sverige i dag, har sparat ungefär 14 000 kronor per år. Det är rätt stora pengar, speciellt för människor som inte har så stora marginaler. Genom att SBAB säljs ut försvinner den prispress som har funnits på marknaden på grund av SBAB. Vi har inga garantier för att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta. Tvärtom är risken att den räntestegring som vi nu ser kommer att spädas på, och det är väldigt många människor som drabbas av detta i Sverige. Det berör alltså inte bara oss gemensamt, alltså statskassan, utan det kan beröra enskilda personers privatekonomi. Det rör sig om tusentals arbetstillfällen. När man säljer ut företagen finns det ingen garanti för att de kommer att stanna i landet. I Skåne, som jag kommer från, finns produktionen av Absolut Vodka. Detta är ett varumärke som är spritt över hela världen. Detta varumärke är nog starkare än vi här hemma egentligen tror. Det finns en turistindustri kopplad till Absolut Vodka. Det kommer folk till Skåne bara för att se produktionen av Absolut Vodka. Om man säljer ut detta företag finns det ingen garanti för att arbetstillfällena stannar i Sverige. Det kanske blir så ett par år framöver, men långsiktigt finns det stor risk för att produktionen flyttar utomlands. Redan nu har ett amerikanskt spritbolag hört av sig och vill köpa denna verksamhet. Dessa bolag är också kassakor. Och även om man betalar av på statsskulden med det som man får in när man säljer företagen innebär det ändå en årlig förlust. Ungefär 5 miljarder kronor skulle vi spara i form av minskad statsskuld och därmed minskade räntekostnader för statsskulden. Men vi går miste om över 16 miljarder som utdelningen kommer att bli i år på bara de sex bolag som ska säljas. Vi har alltså en förlust på drygt 10 miljarder kronor som vi skulle ha kunnat använda till välfärden. Sedan har vi den allvarliga frågan om Telias kopparnät. Risken för avlyssning är överhängande om man säljer ut till privata aktörer. Till och med borgerliga riksdagsledamöter reagerar nu mot detta. Detta är stora och allvarliga frågor, och jag tycker att det finns anledning att införa ett grundlagsskydd.
Fru talman! Debatten om för och nackdelar med utförsäljning av statliga företag ska väl föras med Mats Odell och inte med mig? De frågor som ställdes i interpellationen gällde däremot grundlagsskydd och folkomröstning i fråga om dessa två exempel. Där har jag sagt att jag inte tänker ta initiativ till någon folkomröstning. När det gäller frågan om grundlagsskydd har vi en grundlagsutredning som har vida befogenheter att pröva vad som ska ingå och vad som inte ska ingå i en framtida grundlag och om det behövs förändringar, tillägg eller någonting annat. Sedan kan jag tycka att det är lite spännande och intressant att en socialdemokratisk företrädare nu äntligen börjar visa ett intresse för äganderättsfrågorna och grundlagsskyddet. Där har vi från andra håll länge pekat på nödvändigheten av att skydda den privata äganderätten. Och uppenbarligen tycker Hillevi Larsson endera att man borde överväga ett förstärkt skydd för det allmännas äganderätt på något sätt eller något som förhindrar eller försvårar utförsäljning av statligt ägd egendom. Det är intressant att notera. Men detta får väl genomarbetas lite mer för att man ska kunna ha en riktig diskussion om det. Jag menar att det utrymme som Grundlagsutredningen har fått räcker för att den ska göra en allmän bedömning av vad som ska skyddas enligt grundlagen och inte. Det finns skäl för att inte grundlagsskydda precis allting. Och det är väl också rent allmänt så att det är viktigt att staten ändå förfogar över en egendom på det sättet att man kan förvalta den väl. Det är inte alltid så att ett ägande som är fast och cementerat och som inte kan förvaltas och användas är det bästa sättet att använda medborgarnas pengar. En fråga i detta sammanhang är naturligtvis också med vilken avsikt som man säljer eller på annat sätt förändrar ett ägarinnehav. Vi har noggranna regler för hur det hanteras. Vi lämnar propositioner till riksdagen, och riksdagen beslutar om budget och vad som ska göras och vad som inte ska göras. Jag tror att det är ett tillräckligt skydd för just den förvaltningen av statlig egendom och medborgarnas resurser.
Fru talman! Det är riktigt att Grundlagsutredningen inte är förhindrad att ta upp dessa frågor, men den har inte heller något direkt direktiv att ta upp dem. Jag tycker att den borde få tilläggsdirektiv och i alla fall överväga dessa frågor. Men jag förstår att ministern inte vill ge något sådant direktiv. Jag kan bara hoppas att Grundlagsutredningen på eget initiativ kommer med ett förslag i den riktningen. Om Grundlagsutredningen föreslår det, kommer ministern då att genomföra beslutet och skicka en proposition till riksdagen för beslut i frågan? Jag hoppas att så är fallet. Jag kände ändå att jag ville redogöra för mina motiv till att jag tycker att detta är fråga om så viktiga demokratiska och medborgerliga rättigheter och att detta förtjänar att grundlagsskyddas, även om det egentligen är Mats Odell som har ansvaret för detta. Men jag tycker att dessa frågor ändå kommer in i sammanhanget i och med att jag vill motivera att jag vill ha ett grundlagsskydd. En folkomröstning hade också fungerat bra i detta läge. Då skulle svenska folket kunna tycka till om man vill att dessa tillgångar ska få ett grundlagsskydd och att dessa viktiga företag ska stanna i statlig ägo. Jag tror att det är väldigt många svenskar som faktiskt tycker att vi ska behålla dessa företag, speciellt med tanke på hur bra landets ekonomi går. Det är ju inte brist på pengar. Det visar inte minst de gigantiska utdelningar som nu sker i form av förändringar av fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Det är alltså ett guldregn. Det är i och för sig inte ett guldregn över hela svenska folket, tyvärr, utan det handlar om de allra rikaste. Men det finns uppenbarligen mycket pengar att fördela. Att i det läget sälja ut tillgångar som dessutom är kassakor känns väldigt märkligt. Det känns mer som om det är ett ideologiskt beslut än att det finns något annat grundläggande skäl. Detta är också väldigt allvarligt för konkurrensen. Jag talade tidigare om att SBAB har fungerat bra för att se till att konkurrensen upprätthålls på bolånemarknaden. Vi skulle kunna utnyttja Nordea bättre. Men så länge Nordea som statlig bank finns i statlig ägo finns ändå en återhållande effekt, det vill säga att om de privata bankerna skulle bete sig alltför illa kan man använda Nordea som ett instrument och se till att villkoren för de enskilda blir rimliga. Det har ibland tyvärr funnits lite tendenser med dolda avgifter som bankerna har tagit ut av sina kunder, och det är inte alls bra, tycker jag. Det påverkar folks privatekonomi. När det gäller kopparnätet handlar det bland annat om risken för avlyssning när privata intressen tar hand om dessa viktiga nät. Man kan avlyssna telefonsamtal och Internettrafik. Jag tycker att detta ska ligga i statlig ägo. Men det är även en konkurrensfråga att man ser till att avgifterna för att utnyttja dessa nät blir rimliga. Där tycker jag att man kan utnyttja ett statligt ägande, så att det inte blir en monopolsituation. Men det som framför allt föranleder att jag vill ha antingen ett grundlagsskydd eller en folkomröstning är att detta bara är början. Det är illa nog med dessa sex bolag. Men man diskuterar redan att gå vidare med spelmarknaden. Man kanske till och med ska sälja ut våra skogar. Vattenfall står inte på försäljningslistan i dag, men så kan bli fallet i framtiden. Detta handlar om gigantiska summor av svenska folkets gemensamma egendom. Och konsekvenserna blir långtgående när det gäller arbetstillfällen, intäkter till staten och möjligheter att styra dessa marknader. Det handlar inte om att förhindra privata aktörer, utan det handlar om att de ska utgöra en positiv konkurrens för de enskilda medborgarna i Sverige. Jag hoppas verkligen på ett grundlagsskydd eller en folkomröstning.
Fru talman! Vi har nog olika uppfattningar om statligt företagande och om statens förmåga att bedriva företagsverksamhet på ett bra vis. Jag vill ändå gå tillbaka till något som är väsentligt. Vi inom allianspartierna gick till val på ett program som bland annat handlade om utförsäljning av vissa statliga företag. Vi vann det valet, och det är väl en folkomröstning så god som något. Det är ändå tänkvärt att en socialdemokratisk riksdagsledamot omedelbart vill grundlagsfästa att man absolut inte får göra det vi vann valet på. Det är en något märklig företeelse, men det är vad det handlar om i det här sammanhanget. Jag tror att man ska vara noggrann med vad man grundlagsfäster och inte. Det är tveksamt om den här typen av statliga företag som finns för tillfället ska anses vara något som ska hållas i slags status quo eller som alltid ska ligga under offentliga monopol. Det är knappast till gagn för verksamheten och knappast till gagn för förvaltning av medborgarnas resurser. Men skälen för varje enskild försäljning bör diskuteras med den ansvariga ministern i första hand. Att grundlagsfästa och i grundlagen förbjuda en utförsäljning nu vore faktiskt att förbjuda någonting som mycket tydligt fanns i allianspartiernas program inför det val som vi vann och som är skälet till att vi nu har en alliansregering med dessa partier i.

Fru talman! Jag ser den här frågan på lite längre sikt. Ska vi kunna behålla det ägande som vi ändå har i dag? Det här är som sagt bara första steget. Jag vill inte se det som en kortsiktig fråga att förhindra de här utförsäljningarna, för det kommer vi antagligen inte att kunna göra. Vi kommer inte att få ett grundlagsskydd innan de här sex bolagen är utsålda. Frågan är om ytterligare företag kommer att säljas ut innan vi i bästa fall får ett grundlagsskydd. Jag vill se det här lite mer långsiktigt. Med tanke på alla de konsekvenser som det blir på många olika sätt tycker jag att det här är värt ett grundlagsskydd, och det gäller naturligtvis även socialdemokratiska regeringar. Om det blir en sådan nästa gång får den naturligtvis rätta sig efter det. Det här är inget förbud mot utförsäljningar, utan det handlar mer om att det blir mer genomtänkta beslut. Låt oss ta ett teoretiskt exempel. Vi tog beslutet att sälja ut de här sex bolagen. Kanske blir det fler under mandatperiodens gång - troligtvis blir det så. Sedan är det ett val, och man kan direkt efter det valet - det är ungefär 3 1⁄2 år till nästa val - genomföra utförsäljningarna, om de borgerliga partierna vinner det valet. Det får jag självklart respektera det, även om jag är mot utförsäljningar. Är det verkligen för lång tid att vänta 3 1⁄2 år när det rör sig om gigantiska belopp, svenska folkets egendom som nu lättvindigt och utan konsekvensanalys säljs ut? Det JK har reagerat på är att man inte ens har följt nuvarande grundlag och tittat på konsekvenserna för svenska folket. Det handlar om enorma belopp. Det handlar om människors privatekonomi. Det handlar om skatteintäkter till välfärden. Det handlar om integritetsskyddet i fråga om kopparnäten. Det är väldigt stora frågor. Jag tycker att det finns anledning att skydda de här värdena.

Fru talman! Man får en väldigt stor lust att ställa en motfråga. Det finns inga begränsningar för staten att skuldsätta svenska folket ganska ordentligt. Borde man inte grundlagsskydda mot den typen av företeelser? Om man ska grundlagsskydda eller folkomrösta om försäljning av statliga företag, borde man inte folkomrösta om eller grundlagsskydda också köp av företag? Jag tror att det är viktigt att staten kan agera som en vettig ekonom när det gäller allmänna medel och resurser. Vi har ofta tidsfördröjningar i alla fall beroende på att det demokratiska systemet är utformat som det är. Vi ska gå till riksdagen och diskutera. Det finns alltid en tidsutdräkt innan man kan agera. Det är rimligt och måste vara så. Men att grundlagsfästa det hela och gå över valrörelse och annat innebär att staten knappast kan fungera som en vettig ekonomisk aktör, vilket vore rätt bekymmersamt för medborgarna i Sverige. Nej, jag tror inte att det här ska grundlagsskyddas. Men jag konstaterar att det finns en öppenhet när det gäller direktiven till Grundlagsutredningen. När det gäller de enskilda försäljningarna är utrymmet stort för att diskutera det med Mats Odell som närmare kan det. Det som har diskuterats och som även Justitiekanslern har varit inne på är hur väl man bereder frågor. Jag vill nog påstå att regeringen har lagt ned ett betydande arbete på att analysera och grunda besluten på ett vettigt sätt. Det är viktigt att man gör det. Man kan alltid diskutera om det varit tillräckligt. Det är inga lättvindiga beslut, och man kan aldrig ägna sig åt köp eller försäljning av stora företag lite hipp som happ, utan det fordrar en gedigen analys. Jag menar att den också är gjord.